Herr talman! Björn Samuelson fann en mängd fel i EG:s u-landspolitik. En fråga: Hur tror Björn Samuelson att vi bäst kan påverka EG:s ulandspolitik -- genom att vara medlemmar, eller genom att stå utanför?

Herr talman! Jag hyser inga som helst farhågor för att Sverige inte skall kunna föra en egen biståndspolitik i framtiden. Men jag ställde en fråga till Björn Samuelson, som fann så många fel i EG:s u-landspolitik, som är så viktig för u-länderna: Hur anser Björn Samuelson att vi bäst kan påverka EG:s biståndspolitik -- genom att vara med eller genom att stå utanför?
Herr talman! Daniels Tarschys vet att jag inte vill sälja ut Sverige till EG. Jag vill inte ingå i den europeiska unionen. Jag anser att det finns andra former för internaionellt samarbete. Det sade jag också. Om EG är öppet kan det i dialog, diskussion och debatt med Sverige finnas möjligheter för Sverige att ge sina synpunkter. Om vi har riktigt på fötterna kan vi då också påverka deras politik i de avseenden vi anser att den inte överensstämmer med den biståndspolitik vi vill föra.

Herr talman! Det går undan i Bo Lundgrens vrå på finansdepartementet. Gamla moderatreservationer vaskas fram som nya propositioner. Nu stöds de av dem som tidigare ställde upp på en solidarisk finansiering av välfärden. Denna snabbhet har lett till okänslighet för de krav som dagens konjunktur har gett upphov till och för de satsningar på jobben som behövs. Resultatet såg vi när budgetpropositionen lades fram i våras. När de välavlönade fick lägre skatter på förmögenheter och pensionsförsäkringar, försvann pengar som skulle säkra framtidssatsningar på vuxenutbildning, byggande och ett tryggt sjukförsäkringssystem. En försvagad offentlig sektor blir ett hot mot sysselsättning och välfärd. Konsekvenserna ser vi i ständigt ökande arbetslöshetssiffror. Men, herr talman, det är inte bara politiska brister i de många, och snabbt framtagna, propositioner som kommer från finansdepartementet. I dag skall vi ta ställning til regeringens proposition om att också sjukvård, tandvård och social omsorg som utförs på uppdrag skall vara momsbefriade. När skattereformen antogs var riksdagen enig om att det inte var skattereglerna som skulle avgöra vem som skulle utföra en tjänst. Därför är grundkraven i propositionen logiska. Vi har inte några principiella invändningar mot propositionen. Det hade inte majoriteten heller, inte när propositionen kastades fram, inte när motionstiden gick ut, inte på förmiddagen dagen innan skatteutskottet skulle behandla propositionen. Men kvällen före ringer en företagare till en företrädare för majoriteten och visar på att konsekvenserna blir jobbiga för den som utför sjuktransporter. Den 30 mars aktualiseras en komplikation. Den 31 mars föreslås utskottet ta ställning till ett utskottsinitiativ som innebär att sjuktransporter skall vara momsbelagda. Den 1 april skall betänkandet justeras. Det går undan. Så här får det inte gå till. Riksdagen måste kunna räkna med att regeringen har gjort en grundlig beredning av de ärenden som vi skall ta ställning till. Riksdagens beslut får inte bero av att utskotten i elfte timmen uppmärksammas på komplikationer och tvingas att agera både utredare och beslutsfattare. Ingen har haft en ärlig chans att analysera om och i så fall var det finns risk för smittoeffekter om sjukresorna momsbeläggs. Berörda myndigheter och organisationer ges inte en chans att lägga fram synpunkter på förslagen. Propositionen är inte ordentligt beredd. Skatteutskottet borde enhälligt ha föreslagit återremiss till regeringen. Men icke. Hur slarviga propositionerna än är skall de till varje pris genom riksdagen. Det kan vi socialdemokrater inte acceptera. Därför föreslår vi att propositionen återremitteras till regeringen för snabb handläggning. Ärendet bör återkomma under vårriksdagen. Det bör ändå vara möjligt att se över om det finns andra effekter av propositionen som inte är beaktade. Smittoefffekter av en momsbeläggning måste studeras. Riksdagen har tidigare beslutat om ett särskilt schablonbidrag till kommunerna för den mervärdesskatt som de indirekt belastas av när de handlar av företag som inte är skattskyldiga. Ingen som helst analys av hur det fungerar i praktiken finns i propositionen. Nog är det ett minimikrav när ändringar görs i systemet. Samtidigt är det rimligt att regeringen ser över hur en skattebeläggning av sjuktransporterna kan förenas med de anpassningar ett EG-medlemskap kräver. Det är illa nog att den proposition som vi behandlar i dag är slarvigt beredd av regeringen. Värre är att den inte är ensam. I går behandlade skatteutskottet ytterligare en regeringsproposition, som utmärks av samma ytliga beredning som den vi behandlar i dag. Också där kan det komma ett utskottsinitiativ. Det hade inte varit nödvändigt om regeringen bemödat sig om litet större noggrannhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialdemokraternas reservation 1 under mom. 1. På andra områden har regeringen inte lika bråttom. Bengt Silfverstrand missförhållanden på skatteområdet. De vill att riksdagen begär en översyn av de bestämmelser som gäller beskattningen av landbaserade turistresor. Resor inom landet är beskattade. Gör vi däremot en resa till ett annat land räknas det som export. Då blir också den del av resan som sker i Sverige skattefri. Nog måste vi hålla med Larsson och Silfverstrand om att det inte fungerar. Visst måste det kännas konstigt för den som skall åka till Storlien att ta en ''repa'' in i Norge för att komma undan skatten. Inte är det särskilt bra för skattemoralen om resan från Kiruna till Helsingborg innehåller en utflykt till Helsingör, inte på grund av Hamlet eller wienerbröd eller Tuborg, utan bara för att reseföretaget skall komma undan skatten. Både kommittén för indirekta skatter och föredragande statsråd uppmärksammade att reglerna kunde komma att betyda problem. Men de menade att det fick tas upp när man sett utvecklingen. Nu har vi sett den, och den är inte bra på det här området. Vi skall ha ett skattesystem som vi alla kan ha respekt för. Då är det rimligt att regeringen gör en översyn av bestämmelserna så att inte lockelsen att bli skattesmitare blir för stark. Uppriktigt sagt, Karl-Gösta Svenson, moderaternas skatteexpert, är det inte litet prestigefyllt att inte kunna göra ett tillkännagivande till regeringen att det faktiskt är bråttom och att det behövs en översyn? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 under mom. 5. Det skulle sätta fart på regeringen på ett område där takten inte är densamma som den är på de områden där man vill sänka skatterna för höginkomsttagarna. En sak till, herr talman! Ett parti har yrkat bifall till i stort sett varenda motion som innehåller förslag om momsbefrielse eller momssänkning, nämligen Ny demokrati. Här finns allt från hästfoder och dubbelfyrar till gallerier och doktorsavhandlingar. Här finner vi också motion Sk617. Jag riktar mig till Ny demokratis företrädare. Om ni än en gång läser den här motionen och ser hur ni har uttryckt er och vad ni faktiskt har skrivit, skäms ni inte litet grand då?

Herr talman! I betänkande SkU24 behandlas vissa momsfrågor och enligt uppgift kommer kammaren tämligen snart att få anledning att diskutera betydligt större momsfrågor, varför jag tänker fatta mig tämligen kort i detta ärende. För att kommentera mom. 1 och den socialdemokratiska reservationen har vi en egen meningsyttring. Vi menar att den tekniska lösning som utskottet har valt när det gäller sjuktransportproblemet troligtvis är den riktiga. Vi vill dock instämma i kritiken att ärendet beredningsmässigt har forcerats fram i utskottet och att det, enligt vår mening, med god vilja hade varit möjligt att återremittera ärendet till departementet för att få ett mer utförligt beslutsunderlag. Vi stöder därför Socialdemokraternas reservation i detta avseende. Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets meningsyttringar avseende mom. 2, 3 och 5. Dessa meningsyttringar rör frågor om mervärdesskatten på livsmedel, hotell och restaurangtjänster och persontransporter. Det är tre viktiga områden. Vi vet att man i regeringskansliet diskuterar en generell momssänkning. Det vore dock, menar vi, en tvivelaktig åtgärd. Det vore en oerhört kostsam skattesänkning med tvivelaktiga samhällsekonomiska effekter. Vi i Vänsterpartiet säger att Sverige med tanke på det dramatiskt växande budgetunderskottet -- troligtvis runt 100 miljarder från tidigare 70 -- inte har råd med stora skattesänkningar. Skatteuttaget kan däremot naturligtvis omfördelas och göras så effektivt som möjligt samhällsekonomiskt sett. Alla skatteuttag innebär att man stör marknadens funktion. Det gäller då att man fördelar skatter så att de dels stör så litet som möjligt, dels blir så effektiva som möjligt fördelningspoliskt sett. Vissa skattesänkningar kan vara effektiva samhällsekonomiskt sett. Det har den borgerliga sidan rätt i. Vänsterpartiets samlade budgetförslag innebär att Sverige budgetåret 1992/93 står kvar på det skatteuttag som gällde föregående budgetår. Vi förespråkar alltså inte något höjt skatteuttag utan ett oförändrat skatteuttag. Inom ramen för detta har vi pekat på att det är möjligt att sänka vissa skatter, t.ex. när det gäller livsmedel. Det är naturligtvis av fördelningspolitiska skäl som vi driver detta krav. En sänkning av mervärdesskatten på hotell och restaurangtjänster kan ge dynamiska effekter på ekonomin. Jag återkommer till den berömda visan om djur som är små men ändå finns, för ibland är de här effekterna små, mycket små. Här kan man dock förvänta sig positiva effekter. Sverige har ett högt löneläge, och om man vill hålla en hög nivå på välfärden i samhället kombineras det ofta med ett högt löneläge internationellt sett. Löneläget är dock inte dramatiskt högt i Sverige. Det är emellertid högre än i vissa andra konkurrentländer. Ett sätt att minska kostnaderna för den här produktionen är naturligtvis att minska skatteuttaget. I det här läget skulle man kunna gå in med en form av chockterapi i syfte att stimulera näringen. Vi har visat hur man kan finansiera förslaget som skulle möjliggöra att näringen helt befrias från mervärdesskatt, vilket skulle gynna svenskt tjänstenetto. Vi skulle också få in turistintäkter och minska utflödet av turistresor. De dynamiska effekterna är naturligtvis inte alldeles omedelbara. Man bör så att säga inte kalkylmässigt ta in dem i sitt budgetförslag, eftersom de är svårskattade. Därför har vi sagt att de skattesänkningar som genomförs skall finansieras. Man skall ha en säkerhetsmarginal. I vår motion i den här frågan har vi också sagt att vi, om riksdagen inte vill tillstyrka ett förslag om total skattebefrielse, i andra hand kan tänka oss ett tillkännagivande om en nedtrappning av nivån. Ny demokrati har lanserat förslaget att enbart sänka nivån. Där borde vi ha kunnat nå ett mått av enighet, men vi har inte gjort det, och det beror på att Ny demokrati icke vill finansiera detta till någon del. Tyvärr har vi inte kunnat ena oss, eftersom vi menar att skatterna kan sänkas på vissa punkter och omfördelas men att man då måste skaffa intäkter på annat håll. De förslag som vi har ställt för att finansiera våra skattesänkningar går framför allt ut på att man kan slopa grundavdraget vid inkomster över brytpunkten. Där man betalar statlig skatt behövs inte något grundavdrag. Jag vill ta tillfället i akt i dag och framföra detta, för det diskuteras i regeringskansliet att slopa schablonavdraget, något som skulle leda till kontrollproblem. Det är att ta bort ett avdrag som gynnar människor med låga inkomster. Det finns alltså ett annat instrument att gripa till om man vill genomföra ändringar i avdragssystemet -- det gäller de mer generella avdragen -- och det är att se till att grundavdraget slopas för de inkomster där statlig skatt utgår. Det skulle vara fördelningspolitiskt riktigt och i motsats till några andra alternativ som diskuterats inte medföra kontrollproblem. Det är därför som jag nu tar tillfället i akt och säger till regeringens företrädare och Karl-Gösta Svenson: Krångla inte till Sveriges skattesystem. Slopa inte schablonavdraget, men väl grundavdraget för inkomster över brytpunkten. Det är en enkel metod, leder inte till kontrollsvårigheter och är fördelningspolitiskt riktig. Det ger dessutom stora och påtagliga skatteintäkter, som möjliggör skattesänkningar på vissa andra områden. Så kan man fördela om skattetrycket fördelningspolitiskt riktigt och få positiva effekter i samhällsekonomin. En sak som kunde få såväl positiva samhällsekonomiska effekter som positiva miljöeffekter, och som behandlas under mom. 5, är att mervärdebeskattningen av kollektiva personfordon slopas. Det gäller en verksamhet som till mycket stor del är skattefinansierad. Här har vi ett exempel på vad Moderaterna brukar kalla rundgång. Man lägger en skatt på dessa kollektiva transporter, och så finansierar man det via bidrag, som finansieras via skatter. Vi vet att de kollektiva transportsystemen måste få dessa subventioner för att kunna upprätthålla en rimlig prisnivå, så att man kan minska behovet av privat bilism i tätorterna. Det vore samhällsekonomiskt oerhört effektivt att minska eller helt slopa, som vi föreslår, mervärdebeskattningen av de kollektiva transporterna. Det skulle också gynna den turistnäring som vi vill gynna. Tyvärr kommer vi att få avslag på denna punkt. Vi vet hur det kommer att bli vid voteringen. Jag tycker ändå att regeringen borde fundera på att göra riktade skattesänkningar, där det är samhällsekonomiskt optimalt, miljömässigt positivt och fördelningspolitiskt riktigt, i stället för att krångla till skattesystemet. Det är mycket märkligt att man är inne på sådana tankegångar. På vissa andra punkter, herr talman, har vi sympatier för vissa reservationer. Det gäller t.ex. reservation 7 under mom. 9. Vi menar där att det pågår ett positivt arbete redan inom regeringskansliet. Det gäller länsmuseernas situation. Vi har inte ställt oss bakom den reservationen. Vi ställer oss naturligtvis bakom de övriga meningsyttringar som vi har i betänkandet, men för att förenkla ärendebehandlingen yrkar vi inte bifall till dem. I slutvoteringen kommer vi att stödja socialdemokraternas reservation

Herr talman! Lars Bäckström nämnde att vi kanske kunde komma överens om hotell och restaurangmomsen. Vi har yrkat på 12,87 %. Lars Bäckström sade att han vet att det finns dynamiska effekter att hämta här. Vi kan självklart inte gå med på att slopa grundavdraget. Jag tror att Lars Bäckström säkert inte är med på vår finansiering, som innebär att vi minskar anslaget till hemspråksundervisningen med en miljard och organisationsbidraget med ett par tre miljarder. Sedan får man en dynamisk effekt om man sänker hotell och restaurangmomsen och turistmomsen över huvud taget. Vi vet att 10 000 arbetstillfällen kostar staten 1,3 miljarder -- om man alltså är arbetslös i stället för att ha arbete. Vi vet att turistexporten ligger på i runda tal 19 miljoner och är större än bilexporten. Så det finns mycket att ta här, Lars Bäckström.

Herr talman! Att den här åtgärden får positiva effekter är alldeles givet, annars skulle vi inte föreslå den; det vore ju komplett meningslöst. Det sade jag också i mitt anförande. När vi talade med en av fru Thatchers favoriter, Mr. Peter Lilly, i det engelska parlamentet och frågade honom om dynamiska effekter och finansiering, sade han: Vi tror inte på trolleri i det här landet. Det är viktigt för oss att tänka på att det inte finns perpetuum mobile som är helt självgenererande. Men för att diskutera finansieringsformer: Det är väl inte så naturligt att Ny demokrati inte kan tänka sig att slopa grundavdraget. Det finns ju ledande företrädare för Ny demokrati, t.ex. ledamoten Bert Karlsson, i denna kammare som påpekat att Ny demokrati vill driva fördelningspolitik. Att slopa grundavdraget för inkomster över brytpunkten är hårdhänt med rättvis fördelningspolitik, en tämligen enkel åtgärd. Jag måste erkänna att vi inte kan tänka oss att dra in anslagen till hemspråksundervisningen. Det vore oss komplett främmande. Men låt oss diskutera mer kring finansieringsfrågorna, så kanhända det kan finnas ett mått av samsyn. Då kan det tänkas att fler partier börjar fundera över åtgärden att minska mervärdebeskattningen av hotell och restaurangtjänsterna, av regionalpolitiska skäl och av skälet att vi då kan öka turismen inom landet. Detta är en sak som vi får arbeta vidare på, men vi får också ha i åtanke att det inte enbart är statsmakternas fel att det finns problem inom turistnäringen. Det finns en stor överetablering och spekulationsverksamhet. Men vi får arbeta på många fronter för att få ett bättre sakernas tillstånd. Debatten får gå vidare.
Herr talman! Lars Bäckström säger att han inte tror på några dynamiska effekter. Till att börja med vill jag tala om att vi nu har fått ett, förhoppningsvis, bättre fungerande turistorgan som kan tillföra en exportökning på 20--25 %. Där har vi ett bra underlag, 4--5 miljarder, att ta in skatter på. Det är alltså pengar som spenderas i Sverige av utlänningar. Låt oss titta på underskottet, som nu kanske närmar sig 100 miljarder. Det är en väsentlig dynamisk effekt, på grund av att vi har så pass höga skatter som vi har.
Herr talman! För att göra det väldigt tydligt: Jag tror på dynamiska effekter av riktade skattesänkningar på vissa områden, t.ex. det område som vi talar om. Däremot vill jag inte ge mig på att på förhand tala om hur stora de blir, sätta en siffra på det hela och säga att det är finansierat nu. Det kan ta tid, innan sådana effekter slår igenom. Hur stora de blir kan man aldrig på förhand veta. Därför kan man inte ta in dem i sin finansieringskalkyl på förhand. Det är det som är min poäng.

Herr talman! Den nuvarande mervärdesskattelagstiftningen när det gäller vård, omsorg och utbildning är inte konkurrensneutral i fråga om verksamhet som bedrivs i offentlig regi och motsvarande verksamhet i privat regi. Regeringen har därför tillsatt en utredning som skall se över dessa och andra frågor inom mervärdesskatteområdet, vilka inte uppfyller kravet på konkurrensneutralitet. I detta sammanhang är det också nödvändigt att den svenska mervärdesbeskattningen i möjligaste mån skall vara konkurrensneutral i förhållande till vad som gäller i vår omvärld. Den proposition som ligger till grund för dagens betänkande är efterlängtad. Den nuvarande lagstiftningen på vård och omsorgsområdet har ställt till mycket stora problem för den privata sjukvården. Som bekant, Inger Lundberg, är det Socialdemokraterna som står bakom de bestämmelser som vi för närvarande har. De nuvarande bestämmelserna har nämligen utformats så, att det enbart är det direkta tillhandahållandet av dessa tjänster till vårdtagare eller till den som åtnjuter omsorgen som omfattas av undantaget. Detta har medfört att tjänster som en underentreprenör eller uppdragstagare tillhandahåller vårdgivaren eller den som bedriver omsorgen är skattepliktiga, även om dessa tjänster i sig är av sådant slag att de skulle ha varit undantagna från skatteplikt, om de i stället tillhandahållits patienten eller den som åtnjuter omsorgen direkt av uppdragstagaren. Den privata vårdgivare som inte utfört entreprenörstjänster av detta slag åt kommun eller landsting utan till en annan privat vårdgivare har på det här viset drabbats av klart konkurrenssnedvridande momskostnader. I de flesta fall har företagen drabbats ekonomiskt, och i vissa fall har patienter drabbats genom att de fått betala högre ersättningar. När företagen har drabbats har man inte kunnat täcka sina höjda kostnader genom det försäkringssystem som vi har i Sverige. En privat höftledsoperation kan för den enskilde patienten med tanke på de nuvarande mervärdesskattereglerna ha fördyrats avsevärt. Med beaktande av dessa snedvridande effekter är det absolut nödvändigt att så fort som det är möjligt ändra på detta förhållande. Det är ett viktigt skäl till den snabba behandlig som vi har haft när det gäller den här frågan. I anslutning till behandlingen i utskottet uppmärksammades att privata entreprenörer avseende sjuktransporter med därför särskilt inrättade fordon skulle drabbas negativt av de ändringsförslag som nu föreligger. Dessa är nämligen i huvudsak entreprenörer åt landstingen och därmed inne i momssystemet på grund av de bestämmelser som vi för närvarande har. Det är Socialdemokraterna som en gång i tiden har drivit fram denna lagstiftning, som inte är bra. Den är undermålig. Som bekant har landstingen avlyftningsrätt när det gäller moms. De drabbas alltså inte direkt av denna momsbeskattning. För att inte skapa en ny konkurrenssnedvridande effekt har därför utskottsmajoriteten ställt sig bakom ett initiativ till att slopa det skattefria undantaget avseende dessa transporter. Man vill i stället att dessa transporter skall jämställas med yrkesmässiga persontransporter. På så sätt skapas det neutralitet inom beskattningen. Jag är medveten om att socialdemokraterna i utskottet har reagerat mot det snabba förfaringssättet, men utskottsmajoriteten ansåg att det för att det skulle bli någon effekt var nödvändigt att ta detta initiativ. I reservation 1 står det: ''Samtidigt har det visat sig att en lösning som går ut på att sjuktransporter jämställs med normala yrkesmässiga persontransporter kan dra med sig andra komplikationer som utskottet nu under rådande tidspress inte kan överblicka.'' Jag har inte hört socialdemokraterna påvisa någon komplikation. Ni talar om att det kan uppstå komplikationer, men ni har inte visat på någon. Visa mig på någon komplikation i det här avseendet, Inger Lundberg! Sedan frågar man sig: Vad menas med att ''erforderliga kontakter bör tas med berörda organisationer''? Vilka organisationer är det som bör kontaktas för att man skall få ett bättre underlag? Vidare står det någonting om de komplikationer som ''framkommit vid utskottsbehandlingen''. Jag återkommer till frågan om vilka komplikationer det rör sig om. Inger Lundberg sade här att hon i och för sig ställer sig bakom propositions förslag om att man skall bort de snedvridande effekterna. Likväl sägs det i reservationen att ''sjuktransportväsendet även i fortsättningen får behålla sina skattefördelar på ett eller annat sätt''. Skall vi behålla de bestämmelser som gäller i dagsläget eller vad menar de socialdemokrater som står bakom reservation 1? Vill ni ta bort effekten av entreprenörsmomsen och bibehålla de negativa effekter som uppstår beträffande privata ambulansföretag? Frågan är hur man vill ha det. Herr talman! I betänkandet behandlas också ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Samtliga motioner har avstyrkts, varav en del med motiveringen att den pågående momsutredningen kommer att ta upp vissa av de frågor som är aktualiserade i motionerna. Det finns ett antal reservationer och en meningsyttring till följd av dessa motioner. Reservationerna från Ny demokrati och meningsyttringen från Vänsterpartiets representant ger en bild av att dessa partier inte vet vilket ben de skall stå på när det gäller momsens utformning. Olika skattenivåer blandas med undantag. Lars Bäckström vill inte ha något krångel i systemet, men med hans och Vänsterns förslag som innehåller en blandning av slopande av momsen, sänkt moms osv. blir det ett krångligt system. Det blir inget renodlat system utan ett lapptäcke. Om man har mervärdesskatt med differentierade skattesatser kan man möjligtvis få ett renodlat system, men inte om man slopar momsen. Vi kan se effekterna på skattefria områden. Det har utskottsinitiativet visat exempel på. Till Peter Kling vill jag ställa en fråga när det gäller reservationen om hästfoder, som jag tycker slår alla rekord. Bortsett från kontrollaspekten skulle det vara intressant att höra Peter Kling redogöra för om det verkligen förhåller sig så, att ridsporten i Sverige står och faller med om vi har moms på hästfoder eller inte. I reservation 3 tas effekterna av resor upp. Om man köper en resa till Helsingör och avbryter resan i Helsingborg, kan man köpa resan momsfritt. I den proposition som var aktuell när momsen på persontransporter, turistmomsen och momsen på livsmedel sänktes står det klart och tydligt att regeringen skall återkomma för att lösa dessa problem. Riksdagen behöver således inte göra något tillkännagivande i detta avseende, eftersom frågan bearbetas inom regeringen. Därmed behöver man nog ha litet is i magen för att kunna vänta och se hur det blir på internationell basis i samband med EG när det gäller de här frågorna. Vi köper ju internationella resor, och det sker en ''clearing'' med avgifter, biljetter och liknande. Det är viktigt att man har en harmonisering i det här avseendet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i detta betänkande och avslag på samtliga reservationer och på meningsyttringen.

Herr talman! Skattelagstiftningen är komplex. Den kräver noggrannhet och att man går igenom konsekvenserna av olika beslut. Karl-Gösta Svenson undrade vilken komplikation som kan uppstå. Det var ju Karl-Gösta Svenson som i samband med propositionen påtalade komplikationen. Det är ju detta som har lett till ett initiativ från utskottet, där man inte har kunnat bereda denna fråga tillräckligt. Det är inte rimligt att riksdagsärenden handläggs på ett sådant sätt att ett ärende tas upp av en person den 30 mars, att ärendet kommer upp i utskottet den 31 mars och att utskottsbetänkandet justeras den 1 april. Man får då inte en rimlig chans att undersöka om det kan uppstå andra komplikationer med de förändringar som föreslås. Karl-Gösta Svensom, som faktiskt är Moderaternas skatteexpert, måste inse att utskottet har rätt till en annan beredning. Det vore också vettigt om Karl Gösta Svenson ringde ett samtal till finansdepartementet och bad grabbarna och tjejerna där att vara litet noggrannare. De måste se till att det avges ordentligt förberedda propositioner. Då skulle vi inte behöva hamna i den här typen av situationer. Som Lars Bäckström sade fanns det tid att ändå lägga fram propositionen under vårriksdagen. Hade ni varit kloka nog skulle ni redan den 1 april ha ringt detta telefonsamtal till departementet och sagt att man skulle återkalla propositionen och göra en genomgång med olika myndigheter och organisationer för att se om man kan vara trygg när det gäller dessa ställningstaganden. Då hade ni inte haft några svårigheter i kammaren i detta ärende. Beträffande den andra punkten som gäller resorna blev jag först så glad när jag hörde Karl-Gösta Svenson. Han sade nämligen att den fråga som Silfverstrand och Larsson tar upp är viktig, att den skall åtgärdas och att en utredning pågår. Då tänkte jag: Nu kommer det. Men sedan sade Karl-Gösta Svenson: Man skall nog ha is i magen. Det betyder naturligtvis att vi får vänta, men vi vill inte vänta. Därför vädjar jag till alla andra att yrka på ett tillkännagivande på denna punkt.
Herr talman! Det är många vårdföretag som har förlorat pengar på den socialdemokratiska lagstiftning som vi i dag har när det gäller mervärdesskatt och entreprenörmoms. Mängder av patienter har fått lägga ut mycket pengar i mervärdesskatt helt i onödan på grund av denna lagstiftning. Därför är det nödvändigt att den nya lagstiftningen träder i kraft så fort som möjligt, och vi vill att den träder i kraft den 1 maj. Effekten för privata ambulansföretag är en följd av den dåliga lagstiftningen. Det blir inga komplikationer, och det får inga smittoeffekter, eftersom de till hundra procent har sina avtal med landstinget, som har full avdragsrätt. De är i dag inne i systemet, och de bör vara det. Vi får därmed en minskad snedvridning i förhållande till taxi och annat genom att detta område skattebeläggs. Det är helt okej. Vi skall försöka undvika att ha områden som inte är mervärdesskattebelagda, eftersom det då blir snedvridande effekter. När det gäller persontransporterna är det inte så jätteenkelt. Visserligen noterade jag att Inger Socialdemokraterna vill ha dem landbaserade. Men det står ingenting i reservationerna om de landbaserade transporterna. Jag förmodar att Socialdemokraterna då avser tåg och buss. Men däremot sägs inget om flyget. Skall flygtransporter från Skellefteå till Arlanda och vidare till Rom vara momsbefriade, eller skall moms tas ut på den del av transporten som sker inom nationen? Det är alltså många olika effekter som man måste ta ställning till. Det gäller t.ex. limousinekörningar i anslutning till flygtransporterna, då flygtransporten går direkt utomlands, och där det sker en intern transport inom landet. Dessa frågor bearbetas också inom EG med tanke på en EG-harmonisering. Det finns stora problem när det gäller hur momsen på internationella transporter skall hanteras, eller rättare sagt när flygtransport skall ske från ett EG-land till ett annat. Om man flyger t.ex. via Zürich i Schweiz blir denna resa inte momsbelagd. Om man däremot flyger direkt till London från Bryssel blir resan momsbelagd.
Herr talman! Utvecklingen stannar aldrig. Vi behöver se över all lagstiftning. Det kommer vi att göra från tid till annan utifrån att vi får nya erfarenheter. Vi är ense om att vi skall se över detta område. Det är viktigt. Vi är också ense om att det är brådskande. Men om något sker fort blir det inte alltid bra, om det inte samtidigt sker noggrant. Om man fattar förhastade beslut som inte är ordentligt genomtänkta blir det tokigt. I detta sammanhang var regeringen för snabb. Vad hade hänt om Karl-Gösta Svenson inte hade fått en signal om att sjuktransporterna kanske inte fungerade? Och vilka signaler är det som Karl Gösta Svenson kanske inte har fått på grund av att propositionen inte har beretts tillräckligt noga? Jag vidhåller om att det är skäligt, rimligt och klokt att regeringen snabbt men betydligt noggrannare går igenom propositionen. Beträffande den andra punkten vill jag säga att det uppdrag som finns i motionen från Bengt Silfverstrand och Kaj Larsson inte är jätteenkelt. Men det beror på att det inte skall ses som någon liten fråga som får läggas samman med en mängd andra diffusa utredningsuppdrag i departementet. Vidga gärna uppdraget och se över även flyget. Det är bra om Karl-Gösta Svenson vill vidga uppdraget. Vad vi har pekat på specifikt och begärt en översyn av är de landbaserade transporterna. Men vi har självfallet inget att erinra mot att översynen också omfattar flyget, och vi kommer inte att gå emot om Karl-Gösta Svenson vill vidga vårt tillkännagivande.
Herr talman! Det behövs inget tillkännagivande. Regeringen är medveten om problemen och kommer att lösa dem också. När det gäller vårdfrågan är det nödvändigt att vi så snabbt som möjligt ändrar den lagstiftning som i dag utgör ett hinder för privat vårdverksamhet och som ökar kostnaderna för privata vårdtagare. Det är nödvändigt att denna förändring åstadkoms. Den grundar sig på en utredning som för närvarande remissbehandlas när det gäller den tekniska utredningen av mervärdesskatten beträffande det förslag som ligger till grund för entreprenörmomsen i dag. Det är en utredning som ligger bakom denna. Sedan kan man undra varför utredningen inte tänkte även på det fåtal företag i landet som bedriver privat ambulansverksamhet.

Herr talman! När det gäller kompletteringspropositionen som Lars Bäckström berörde i sitt inledningsanförande och delvis också nu, kan vi återkomma till den. Vi kommer ju att få ytterligare debatter om den både i utskottet och i kammaren. Jag såg i mitt huvudanförande en bredare momsbas som en poäng, och så tycker jag fortfarande. Men det innebär inte några som helst skattehöjningar. Om man skulle diskutera en momsskattesats inom dessa områden innebär det inga skattehöjningar. Man balanserar det i så fall med en låg differentierad mervärdesskatt. Det som skiljer Lars Bäckströms sätt att resonera från mitt och regeringens sätt att resonera gäller detta med nollskattesatser. Vi får inte ha nollskattesatser med s.k. teknisk skattskyldighet vid ett kommande EG medlemskap. Det strider mot EG:s regler att ha s.k. teknisk skattskyldighet. Om vi hade haft en sådan bestämmelse redan i dagsläget, hade vi kunnat överföra den under en övergångstid, men inte på sikt. Vi kan inte genomföra en ändring nu. Det är för sent att åstadkomma en sådan utveckling när det gäller mervärdesskattesystemet.